Herr talman! Jag kan gärna gå med på att det förekom demagogi i valrörel sen, men jag tycker att demagogin har fortsätt här:i kammaren i form av det anförande som herr Ahlmark höll. Det är tydligen :på det sättet att folkpartiet även i fortsättningen skall driva sitt demåägogiska spel kring markvärdeproblemet. : ::Herr Ahhnark säger att jag är irriterad. Nej, inte'alls! Jag har i stället sagt att :det: lagförslag som föreligger i dag till: vissa :delar-är bättre än det markvärdekomimittén lade fram. Kan det anses vara att vara irriterad? Jag tycker i'stället att jag tagit de hänsyn till förslaget :somjag ur sakliga synpunkter har anledning att göra. Herr Ahlmark har inte försökt att på något :sätt' göra några sakliga inlägg. Han här staplat ihop några punkter, som egentligen inte säger något alls. Det är klart :att man :kan citera flygblad från valrörelsen; Men vad som är det väsentliga här är att:justitieministern inte gått på mittenpartiernas linje, utan han har gått på en. kompromiss mellan det soöcialdemokratiska majoritetsförslaget och mittenpartierrås linje. Att man från dessa utgångspunkter skulle kunna påstå att mittenlinjen segrat, tycker jag är att dra alltför stora växlar på förslaget. Det visar: väl även hur pass »saklig» herr Ahlmark är i denna fråga. « :Förzsatt illustrera vad jag menar skall jag läsa upp vad som står på sidan 28 och:i början :av sidan 29 i tredje lagutskottets. utlåtånde, där utskottet citerar vad departementschefen anfört i frågan. Han:säger: » Vid prövningen av om förutsättning föreligger :-att:->utöva förköpsrätt med hänsyn till denna bestämmelse skall inriktningen av den kommande samhällsutvecklingen :och :behovet av mark för olika ändamål::bedömas. Är det fråga om : ett. 'orhråde beträffande vilket generalplan upprättats och antagits av vederbörandé kommunala organ och är den: aktuella: marken enligt planen avsatt :för: bostads-: eller industribebyggelse :eller ::sådanå' ändamål som trafikleder, allmänna v platser; fritidsområden m.m. bör förutsättning för att utöva förköpsrätt i allmänhet föreligga. Bedömningen bör utfalla på samma sätt om området i antagen regionplan avsatts för angivna ändamål. Skulle stadsplan eller byggnadsplan för området vara under utarbetande bör detta förhållande kunna utgöra tillräcklig grund för kommunen att få förköpsrätt till den mark som planen är avsedd att omfatta. Även om planläggningsarbetet ej fortskridit så långt att vare sig generaleller regionplan upprättats eller förslag till detaljplan föreligger, bör förköpsrätt kunna utövas om marken med hänsyn till belägenheten och kommunens utveckling kan antas behövas för ifrågavarande ändamål. Anspråken på den sannolikhetsbevisning som kommunen har att prestera för att få inträda genom förköp bör inte få sättas alltför högt. Ett påstående som inte är underbyggt av någon utredning att viss mark krävs för tätbebyggelse är å andra sidan givetvis inte tillräckligt. Lämpligt underlag för bedömningen i sådana fall då varken översiktliga eller detaljerade planer föreligger kan vara t.ex. befolkningsprognoser, - bostadsbyggnadsprogram eller industriutvecklingsplaner. Det finns inte någon anledning att utöver vad som ligger i det sagda begränsa förköpsrätten med hänsyn till den tid som kan komma att förflyta till dess marken skall exploateras. Om utvecklingen med tillräcklig grad av sannolikhet kan överblickas för avsevärd tid framåt, bör förköp kunna få ske även om det kommer att dröja lång tid innan ändringen i markens användning blir aktuell.» Det är, herr Ahlmark, i sak precis vad de socialdemokratiska ledamöterna gick in för, väl medvetna om att kommunerna icke har någon som helst möjlighet att köpa alla de gårdar som finns inom en kommuns område. Vad vi menade med den generella förköpsrätten var att kommunalmännen, den kommunala självstyrelsen, skulle få råda, och jag tror bättre om de svenska kommu nalmännen än vad herr Ahlmark tycks göra.

Herr talman! Jag tycker att herr Karlsson är nästan patetisk. Han läser upp ur utskottsutlåtandet en serie omdömen, som på praktiskt taget varenda punkt överensstämmer med den begränsning som mittenpartierna i markvärdeutredningen förde fram. Vid expropriation kan man få tillstånd även när det saknas generalplan, regionplan, eller annan översiktlig plan. Det räcker ofta med en utredning som visar att denna mark kommer att behövas för tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordningar. Men herr Karlsson skall inte med detta påpekande kunna slingra sig förbi skillnaden mellan regeringsförslaget och hans eget förslag förra året och den propaganda som bedrevs i valrörelsen. Ni tror tydligen från socialdemokratiskt håll att ni, när ni diskuterar markfrågor, skall kunna säga en sak i valrörelsen och sedan handla på eti helt annat sätt i riksdagen när frågan behandlas — utan att det skall kunna påtalas. Ni krävde en generell förköpsrätt i valrörelsen och sade att vi gick tomtjobbarnas ärenden när vi motsatte oss detta. Nu säger också regeringen nej till generell förköpsrätt — och herr Karlsson tycker att det är ofint när jag påminner om den tidigare propagandan. Ni föreslog i i valrörelsen ett förfarande som inte gav tillräcklig rättssäkerhet. Vi motsatte oss det. Vi fick då veta att vi satte markspekulantierna före kommunerna. Nu säger också regeringen att herr Karlssons tidigare linje icke ger rättssäkerhet — men herr Karlsson beskärmar sig när jag citerar ur socialdemokratins tidigare agitation. Man bedrev alltså en hämningslös propaganda mot folkpartiet och centerpartiet i förra årets valrörelse. Det skulle ha hedrat herr Karlsson, om han kun de erkänna den saken och beklaga tidigare förlöpningar. Men det har han inte haft nog mod och ärlighet att göra.

Herr talman! Nej, herr Ahlmark, jag har inte gjort mig skyldig till några förlöpningar i den fråga det här gäller. Jag har inte skrivit något som helst flygblad. När jag har diskuterat markvärdeproblemen på möten och sammankomster, har jag gjort det från sakliga utgångspunkter. Kan herr Ahlmark säga var någonstans jag skulle ha gjort mig skyldig till några förlöpningar i diskussionen om markvärdeproblemen? Kom fram med dessa exempel, och jag skall vara villig att diskutera! Sedan säger herr Ahlmark att det ofta räcker med att litet diffust ange vad det är man vill ha exproprierat. Herr Ahlmark tycks känna expropriationslagstifiningen lika litet som han känner socialdemokratins agitationsmetoder. Herr Ahlmark har inte den ringaste aning om hur besvärligt det kan vara för en kommun att få mark exproprierad. Innan herr Ahlmark går upp i talarstolen nästa gång, tycker jag att han bör skaffa litet mera underlag för det faktiska förhållandet och inte bara komma med fraser. Herr Ahlmark suger här på ordet »generell». Vad som skiljer justitieministerns förslag och vårt förslag är egentligen inte mer än att vi ansåg att man i princip borde kunna köpa varje del av kommunen. Men den som känner till kommunalmännens och kommunernas ekonomiska möjligheter inser ju att även om ett sådant förslag om generell förköpsrätt hade framlagts, skulle kommunerna varken ha vilja eller förmåga att göra det. Vi ansåg i kommittén — nu är det inte kommittéförslaget som ligger på riksdagens bord utan det är regeringsförslaget som vi här diskuterar — att det inte var farligt att ge de svenska kommunalmännen de rättigheter som vi ville ge dem. Men när nu regeringsförslaget innebär att regeringen har gått en medelväg, har jag för min del ingenting att invända mot detta. Jag har tvärtom anslutit mig till detta förslag — och det gör jag i fortsättningen också.

Herr talman! Min replik kan bli kort. Herr Karlsson säger att han inte bedrev någonting av den hämningslösa propaganda som jag här har citerat. Det betyder alltså att herr Karlsson a) tar avstånd från de socialdemokratiska flygbladen, b) tar avstånd från statsrådet Lundkvist och hans TV-agitation.
Herr talman! Jag tar inte avstånd från någonting alls, utan vad jag här diskuterar är det sakliga underlaget i det regeringsförslag som föreligger. Skulle vi, herr Ahlmark, dra upp alla flygblad som delas ut i valrörelser, skulle jag nog här från talarstolen kunna läsa upp en lång lista över de förlöpningar som folkpartiet under årens lopp har gjort sig skyldigt till. Men jag har ingen anledning att göra det, eftersom det är en speciell fråga vi nu diskuterar. Men försök inte att framstå såsom några änglar här i första kammaren — vi känner till era metoder alltför väl!

Herr talman! Efter den heta diskussion som har utspunnit sig skall jag inte på något sätt hemfalla till något liknande, Jag vill i stället lägga några synpunkter på denna fråga i lugn och ro med hänsyn till att jag ändå har sysslat med den under utredningsstadiet. Urbaniseringsprocessen har gett upphov till prisstegringar på mark som inte sällan måste betecknas som oskäliga. Frågan om hur dessa prisstegringar skall kunna förhindras eller i varje fall minskas har varit föremål för uppmärksamhet från statsmakterna under hela 1900-talet. Det är sålunda inte något nytt spörsmål som vi diskuterar i dag. Men det har högsta aktualitet, ty de utredningar och diskussioner som tidigare ägt rum har inte lett till någon lösning. Nu är vinsterna på obebyggd mark, som kommer till användning för bostadsoch fritidsbebyggelse i närheten av tätorter, och mark med saneringsmogen bebyggelse inom sådana orter måhända större än någonsin. Särskilt framträdande är företeelsen naturligtvis i de största tätortsregionerna. Det finns anledning räkna med att efterfrågan på mark även i framtiden kommer att vara av den omfattningen att den som har finansiella möjligheter att skaffa sig sådan på rätt ställe kan göra betydande vinster utan att anstränga sig särskilt mycket, Det är klart att trycket inom de största befolkningskoncentrationerna skulle minska inte oväsentligt om = lokaliseringspolitiken byggdes ut. Den bör också enligt min mening byggas ut. även om så sker är emellertid särskilda åtgärder nödvändiga för att markprisstegringen skall kunna hejdas eller i varje fall dämpas. Den nämnda prisutvecklingen har sin orsak i bristen på balans mellan tillgång och efterfrågan på mark. Ägare till mark avsedd för bostadsoch industriändamål har i många fall en stark ställning. Att med tillfredsställande rättssäkerhet komma till rätta med detta förhållande är naturligtvis förenat med svårigheter. oDen dominerande roll som primärkommunerna spelar när det gäller bebyggelseplanering och bostadsförsörjning gör att ökade möjligheter för dem att föra en mera aktiv markpolitik skulle verka dämpande på prisutvecklingen. Om kommunerna i tid reserverade mark för här aktuella ändamål skulle man kunna undvika affärer under tids nöd och under bristande valmöjligheter och konkurrens från andra köpare. Situationen skulle förbättras avsevärt om kommunerna fick förköpsrätt till jord som kan väntas bli ianspråktagen för tätortsbebyggelse. Men man skall naturligtvis inte övervärdera en sådan förköpsrätt när det gäller dess förmåga att dämpa prisstegringarna. Som en bland flera andra åtgärder med detta syfte kan man emellertid hoppas att den skall ha god effekt. I vilken omfattning förköpsrätten kan komma att användas vet man ingenting om. Det är troligt, och det är att hoppas, att de frivilliga markaffärerna mellan säljare och kommuner som köpare också i framtiden kommer att bli de vanligaste. Starka skäl talar för att existensen av en förköpslag kommer att medverka till att kommunerna i många fall får erbjudande om att köpa mark innan den utbjudes till annan. Förköpsrätt för kommunerna = till mark förordades av markvärdekommittén, Kommittémajoritetens förslag var emellertid mycket långtgående. Den ansåg att kommun borde få förköpsrätt till fast egendom inom kommunens område, Rätten skulle sålunda gälla generellt och endast äga de begränsningar som uppställdes av kommunallagen. För egen del var jag i princip anhängare av att kommunerna skulle få förköpsrätt, men jag kunde inte godta den tillämpning av denna rätt som majoriteten föreslog. Jag kunde inte acceptera en så generellt utformad förköpsrätt. Tillsammans med herr Hamrin fogade jag därför en reservation till majoritetens förslag, där klarare kriterier och former för utövandet av den kommunala förköpsrätten krävdes. Vi ansåg, inte minst med hänsyn till de krav som rättssäkerheten ställde, att det borde prövas med hänsyn till bestämda kriterier i varje särskilt fall om förköp var befogat. Vi förordade därför att förköpsrätten anknöts till de ändamål som angavs i expropriationslagstiftningen samt de bestämmelser i byggnadslagen, enligt vilka kommun kunde erhålla rätt till inlösen. Om fastighet inom kommunens område efter särskild prövning av opartisk myndighet befanns vara avsedd till och kunde få användning för ändamål, för vilket kommun enligt vad därom var stadgat kunde erhålla rätt till expropriation eller inlösen, skulle rätt att utöva förköp föreligga. En sådan anknytning av förköpsrätten till expropriationsoch byggnadslagstiftningen skulle enligt vår uppfattning både tillgodose samhällsbyggnadsintresset och garantera den enskildes rättstrygghet. Enligt utredningsmajoritetens förslag skulle användandet av förköpsrätten grunda sig på stadgandet i 3 8 i kommunallagen, där det heter att kommunen äger att själv »vårda sina angelägenheter». Vi fann denna regel för förköpsrättens utövande alltför svag och opreciserad. Utrymmet för godtycke och omotiverade ingrepp var stort. Den ordning vi föreslog skulle ge en betydligt fastare grund för ifrågavarande lagstiftning. För markägaren är förköpsrätten förenad med förhållandevis små olägenheter. Den innebär för honom ett betydligt mildare ingrepp än expropriation, Den kommunala förköpsrätten kommer ju inte in i bilden förrän vederbörande avser att sälja sin jord. Han skall sålunda helt och hållet själv bestämma när han skall avträda densamma. Några ekonomiska betänkligheter kan han inte heller gärna ha emot förköpsrätten, eftersom kommunen har att betala den summa, varom Överenskommelse kan träffas, och i den händelse avtal om försäljning till annan uppgjorts, får kommunen ikläda sig därvid överenskomna betalningsförpliktelser. Frågor sammanhängande med förköpsrättens tillämpning har i stor utsträckning fångat remissorganens intresse. Såsom justitieministern' konstaterar ansåg det övervägande antalet remissinstanser det inte lämpligt att låta den kommunala kompetensen bestämma gränsen för förköpsrättens tillämpningsområde utan ville i stället anknyta tillämpningen till expropriationsgrunderna. Det är mycket glädjande att inte heller statsrådet kunnat ansluta sig till majoritetslinjen, med motiveringen att de nuvarande gränserna för den kommunala kompetensen är alltför ovissa och svårbestämbara för att kunna utgöra en av grundpelarna i en lagstiftning om kommunal förköpsrätt. På samma sätt som vi reservanter i utredningen anför justitieministern att en sådan lösning inte tillgodoser de rättssäkerhetskrav som måste vara vägledande för utformningen av förköpsinstitutet. Jag anser sålunda att det förslag som departementschefen förelagt riksdagen i allt väsentligt är tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt, Utskottets behandling av frågan ger inte anledning till minskad tillfredsställelse i detta avseende. Jag vill emellertid rikta en invändning mot propositionen när det gäller den statliga försäljningen av mark. Markvärdekommittén hade föreslagit att förköpslagen skulle gälla även när staten stod som försäljare. Den tanken avvisade departementschefen, och avslag har yrkats på motioner med krav på att kommitténs förslag skulle följas på denna punkt. Enligt min uppfattning bör också de statliga markförsäljningarna omfattas av förköpslagen. I annat fall föreligger risk för att sådana försäljningar kommer till stånd utan kommunernas vetskap. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen av herr Alexanderson m.fl. beträffande B. i utskottets hemställan. I övrigt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Såsom framgått av herr Hermanssons anförande liksom av debatten i övrigt har vi inom centerpartiet inte någon anledning att resa några större invändningar mot den före Ang. kommunal förköpsrätt till mark slagna lagen om förköpsrätt för kommunerna. Jag dristar mig dock att ta kammarens tid i anspråk med ett kort anförande om en speciell motion, I: 841, som vi har avgivit i anledning av proposition nr 90. Motionen går ut på att lantbruksnämnden bör ha möjlighet att yttra sig över varje kommunalt markförvärv. Enligt departementschefen — detta återges också i utskottets utlåtande — torde den här föreslagna förköpsrätten komma att i huvudsak omfatta fastigheter vilka genom lantbruksnämnden är underkastade tillståndsplikt och därmed en jordpolitisk prövning. Enligt detta förslag är lantbruksnämnden alltså skyldig att underrätta berörda kommun om försäljningen. Kommunen får således kännedom om alla här ifrågavarande markförsäljningar. Det kan antas, att de flesta av dessa kommunala förvärv i fortsättningen, liksom hittills, kommer att ske genom direkt kontakt mellan kommunen och säljaren. Vid dessa vanliga försäljningar ställs alltså lantbruksnämnden helt vid sidan om. En kommun är nämligen inte skyldig att söka förvärvstillstånd eller att underrätta lantbruksnämnd om vilka fastigheter som förvärvas. Detta kan givetvis leda till att en fastighet, vilken ingått i en viss sammanläggningsplan från lantbruksnämndens sida, förvärvas av en kommun utan att lantbruksnämnden får kännedom om förvärvet. Härigenom kan dras ett streck över lantbruksnämndens jordpolitiska prövning och planläggning. Nu tänker de flesta att dessa fall inte kan bli så många och därför inte fordrar några större åtgärder, men det är nog si och så med den saken. Vi har erfarenhet av den aktiva inköpspolitik som exempelvis vissa städer på senare år har bedrivit. Dessa gör köp punktvis här och där, och köpen sträcker sig över hela län. Detta kommer uppenbarligen att ingripa i det jordpolitiska prövningsorganets arbetsmöjligheter på ett negativt sätt. I regel betalar dessa städer och kommuner även så höga priser för gårdarna, att det inte är möjligt att få en ekonomiskt vettig användning för dem som jordbruksmark. Därmed höjes prissättningen till det orimliga i många fall, och samtidigt fördyras livsmedelsproduktionen. Det föreligger en annan motion här, som talar om en rimligare prissättningspolitik på jordförvärv. Jag delar den motionens uppfattning, men jag tror att denna motion lika gärna hade kunnat riktas till vissa stadsfullmäktige och kommunalfullmäktige som till riksdagen.

Jag vill verkligen hoppas att den skrivningen uppmärksammas i fortsättningen. Med anslutning till den diskussion, som nyss fördes här, vill jag säga, att ingen har kommit på idén att försöka hindra kommuner att köpa mark för att säkra bostadsbebyggelsen. Men när förvärv sträcker sig över hela län och inte precis syftar till bostadsbebyggelse, då ingriper man i den jordpolitiska intressesfär, som = lantbruksnämnden har inseende över. Skall detia fortgå såsom tendensen visat under senare tid, måste sådana jordförvärv, liksom alla andra, infogas i den jordpolitiska prövningen. Annars finns det ingen konsekvens i dessa båda lagstiftningar, om de inte på denna punkt kan samordnas och sammanfalla. Lantbruksnämnderna är statens och det allmännas organ i lika hög grad som de andra instanserna. Jag har med detta, herr talman, önskat understryka vad denna motion velat anföra och vad utskottet i detta sammanhang har sagt om densamma. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Även enskild person kan ha legitimt intresse att förvärva fastighet, och det kan finnas anledning att fästa uppmärksamheten på vad som kan komma att ske i vissa sammanhang, sedan den här lagen kommit att gälla. Jag tycker att det är fastslaget att förköpslagens tillkomst beror på att man vill underlätta för kommunerna att köpa mark i god tid innan priset på marken har stigit för mycket. Justitieministern säger i sitt departementsanförande på ett par ställen att det gäller att se till att lagen används på ett mycket tidigt stadium. Jag vill understryka att »mycket tidigt stadium» måste vara målsättningen för hur den här lagen tillämpas. Kommer man sent, har ju lagen inte så stor uppgift att fylla. Vad är då mycket tidigt stadium, och när kan kommunen i så fall tillgripa förköpslagen? Det kan finnas anledning att ställa den frågan. På sätt och vis begränsas kommunens möjligheter, men då man å andra sidan ser på när kommunen skall ha rätt att köpa, kommer man underfund med att det kan ske i de allra flesta fall. När det föreligger generalplan, när det föreligger byggnadsplan och när det föreligger stadsplan skall man naturligtvis kunna tillgripa lagen, säger departementschefen. Emellertid ber jag att få citera några rader som återges på sidan 29 i utskottsutlåtandet: »Anspråken på den sannolikhetsbevisning som kommunen har att prestera för att få inträda genom förköp bör inte få sättas alltför högt. Ett påstående som inte är. underbyggt av någon utredning att viss mark krävs för tätbebyggelse är å andra sidan givetvis inte tillräckligt. Lämpligt underlag för bedömningen i sådana fall då varken översiktliga eller detaljerade planer föreligger kan vara t.ex. befolkningsprognoser, bostadsbyggnadsprogram eller industriutvecklingsplaner.» När vi känner till med vilken ambi tion kommunerna i dag kan behandla sådana här frågor, kan vi förvänta oss att kommunerna anser att det mesta inom mycket stora områden kan köpas med hjälp av förköpslagen. Om man slår ihop kommunernas prognoser för framtiden, finner man att det i dessa räknas med en tredubbling av befolkningen i vårt land på något årtionde! Frågan är alltså vilken betydelse en prognos skall tillmätas, när ett ärende prövas. Jag tog upp detta av det skälet att det kommer att bli konflikter mellan förköpslagen och den nuvarande jordförvärvslagen. Det finns anledning att ställa frågan: Är det verkligen ur samhällets synpunkt riktigt: med kommunalt förköp, när det kan vara ett mycket starkt samhällsintresse att jordförvärvslagen får tillämpas? Jag tycker att hela lagstiftningen andas en löslighet, som inger betänkligheter. »Om utvecklingen med tillräcklig grad av sannolikhet kan överblickas för avsevärd tid framåt, bör förköp kunna få ske även om det kommer att dröja lång tid innan ändringen i markens användning blir aktuell», heter det vidare. Det kan bli fråga om en svår och mycket skönsmässig bedömning, och frågan är hur Kungl. Maj:t kommer att se saken vid prövning av sådana här fall. Vilka intressen skall i det här sammanhanget vägas mot varandra? Nu får kommunerna fritt fram, men vi måste vara på det klara med att det många gånger kommer att bli synnerligen svårt för lantbrukets rationaliseringsorgan att bevaka sina intressen, eftersom förköpslagen i alla sådana här samman hang väger över jordförvärvslagen. Lantbruksnämnden kan = visserligen framföra sin åsikt, men ingenting säger att hänsyn skall tas därtill, om kommunen anser att den bör köpa marken. Det finns också anledning att fästa uppmärksamheten på en annan sak, som gäller återkallande av en försäljning. Det kan finnas många skäl till en försäljning. Man vill inte bara sälja fastigheten utan man vill också sälja den till en viss bestämd person. Vi kan t.ex. tänka oss två grannar, som har samarbetat under en mycket lång tid. Den ene har nu nått upp i den ålder då han vill sälja. Han anser att hans granne skall få köpa fastigheten. Det är rationellt och riktigt, eftersom grannen då får en bättre fastighet, en fastighet som kan bestå och gör det möjligt för honom att ha kvar en ordentlig brukningsenhet. Då träder kommunen in och säger, att den med hjälp av förköpslagens bestämmelser ämnar köpa fastigheten. Punkt och slut! Inga andra skäl kan åberopas i sammanhanget, utan av de bedömningar som är gjorda finner man att förköpslagen skall gälla. Kommunen köper alltså fastigheten. Jag vill understryka att det i detta fall inte förekommer något ovillkorligt krav på säljaren att sälja fastigheten. Såvitt jag har kunnat finna i lagtexten står det inte direkt uttalat någonstans. Här måste väl dock gälla samma regler som när det gäller tillämpningen av 5 § jordförvärvslagen, nämligen att om en säljare inte vill sälja, är han inte heller skyldig att sälja. Frågan är alltså hur långt han kan driva ett köp, innan han inte längre kan återkalla försäljningen. Inte helier någonting om detta kan jag finna i lagtexten, propositionen eller utskottsutlåtandet. En annan fråga, som jag här måste ta upp, är frågan om markkommun respektive köpkommun.

Här är det dock inte frågan om vare sig köp eler försäljning, utan det är bara frågan om ett intrång i kommunen av en grannkommun. Vem är det som beslutar när det heter: »kommun samtycker till för köpet»? Är det en uppgift som skall handläggas av kommunalfullmäktige, av kommunens styrelse eller av kommunens tjänstemän? Det vore värdefullt om justitieministern kunde ge ett klart svar på denna fråga. Jag tycker det vore mycket olustigt om denna uppgift skulle handläggas på tjänstemannaplanet och även av kommunens styrelse. Med det intresse som råder i detta sammanhang för offentlighet borde det vara riktigt att kommunalfullmäktige tar ställning till sådana här problem.

Herr talman! När jag tar till orda nu mot debattens slut sker det närmast för att uttrycka min tillfredsställelse över att denna mycket besvärliga lagstiftningsfråga nu tycks nå sin lösning och min tillfredsställelse över att det sker med så stor enighet, som tycks vara fallet, dock med högern som det notoriska undantaget. Jag vill även uttrycka min tillfredsställelse över den saklighet som har präglat debatten. dock med herr Ahlmark som det notoriska undantaget. När herr Ahlmark talar om osakliga och demagogiska inslag, tycker jag att han skall använda dessa beteckningar på sitt eget uppträdande här i kammaren under denna debatt. Det har talats mycket om propositionens förtjänster i förhållande till det utredningsförslag som har förelegat och den reservation som där fanns. I praktiken skiljer sig propositionen föga från utredningsmajoritetens förslag. Det är i praktiken en lagteknisk skillnad genom att man i lagtexten lagt in en viss ändamålsangivelse. Någon större praktisk skillnad kan inte komma av detta. Man har heller inte i propositionen följt reservanternas förslag om att expropriationsgrunderna skulle vara tillämpliga, eftersom de ju uppställer ett aktualitetskrav. Herr talman! Jag skall också beröra en sak som det sades något om i början av debatten, nämligen den socialdemokratiska reservationen till tredje lagutskottets utlåtande. Utskottet har föreslagit en delgivningsskyldighet. Enligt min mening skulle någonting sådant innebära nackdelar ur flera synpunkter. Att ett avgörande av förköpsfrågan blir något fördröjt i normalfallet har väl i och för sig mindre betydelse — allvarligare är att förköpsfrågan i de fall, där det av någon anledning uppstår svårigheter att delge, skulle stå öppen under obestämd och obegränsad tid. Det kan medföra problem inte bara för kommunen utan också för övriga inblandade. Om t.ex. flera personer är säljare och någon av dem inte kan delges, kan varken de övriga säljarna eiler köparen få till stånd någon slutuppgörelse med kommunen. Men också ur andra synpunkter inger utskottsmajoritetens förslag betänkligheter. Det innebär nämligen att inskrivningsdomarna belastas med ytterligare arbete och att fastighetsböcker och gravationsbevis tyngs med ytterligare en mängd uppgifter, samtidigt som vi försöker rensa ut andra uppgifter. Frågan om expeditionstiderna i inskrivningsärenden har på senare år diskuterats här vid flera tillfällen. Risken för att dessa expeditionstider återigen kan börja öka måste beaktas, och stark återhållsamhet måste tills vidare iakttas när det gäller att ålägga inskrivningsavdelningarna nya arbetsuppgifter. Utskottets förslag i denna del kan enligt min mening inte genomföras utan att tillämpningen av förköpslagen avsevärt kompliceras och dess effektivitet minskas.

Herr talman! Justitieministern återkom i någon mån till frågan om skillnaden mellan reservationen i markvär dekommittén och propositionen och ville påstå, att propositionen endast i lagtekniskt avseende skiljer sig från vad markvärdekommitténs majoritet föreslagit. Vi har tidigare diskuterat den frågan, och jag skall inte säga så mycket ytterligare om den nu. Innebörden av justitieministerns yttrande skulle väl i så fall vara, att hänvisningen till den kommunala kompetensen var avsedd att giva ungefärligen samma resultat som prövningen av expropriationsgrunderna.

Jag skall också litet grand gå in på delgivningsfrågan. Justitieministern sade, att vårt förslag om delgivning genom inskrivningsdomarens försorg kan leda till att delgivningsfrågan kommer att stå öppen obegränsad tid, om man inte anträffar vederbörande. Men vi har ju anvisat de olika former av surrogatdelgivning som är införda i rättegångsbalken — det finns möjlighet bi. a. till delgivning genom kungörelse. Jag tror att de svårigheter som kan uppkomma i det avseendet är mycket mindre än de svårigheter som kan vållas intressenterna om de inte får del av underrättelsen från kommunen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att när vi nu behandlar denna fråga så tror vi kanske, att alla köpare och säljare som gör en fastighetsaffär också har förköpsrätten i tankarna och själva ser till att de följer med vad kommunen gör eller låter göra i den frågan. Det finns uttalande i propositionen som syftar därpå. Men sedan lagen har varit i kraft åtskilliga år och kanske tilllämpats i relativt ringa utsträckning — i vissa kommuner kanske inte alls under många år — får man väl snarare Ang. kommunal förköpsrätt till mark tänka sig att köpare och säljare i många fall inte har den ringaste tanke på att det kan komma i fråga att utöva en kommunal förköpsrätt. I praktiken är det mycket vanligt att en köpare av fastighet inte söker lagfart på fastigheten i nära anslutning till köpet. Det kan gå både ett och två och flera år innan han söker lagfart. Det är visserligen inte att rekommendera, men det har ännu inte skapats tillräckliga sanktioner för att den principiella skyldigheten att inom kort tid söka lagfart också iakttas. Resultatet kan således bli att tillträde av fastigheten skett — det kan gälla en bostadsfastighet eller en jordbruksfastighet — långt innan lagfart sökts. Ett eller två år har gått, och köparen har inrättat sig därefter. Då lagfart slutligen söks får kommunen ett meddelande från inskrivningsdomaren, och så kan förköpsrätten utövas. Om köparen då inte blir delgiven, får han inte ens möjlighet att dra denna fråga inför vederbörande myndighets prövning, med andra ord få den prövad så som lagen avser. Justitieministern har också talat om att man inte skall lägga på inskrivningsdomaren ytterligare arbetskrävande uppgifter. I princip vill jag helt instämma i detta, men jag tror att det i praktiken här inte är fråga om någon alltför allvarlig sak. Det är dock endast i de fall då förköpsrätten utövas som det tillkommer några ytterligare uppgifter. Det är sannolikt att det inte blir mer än ett eller annat fall per år för varje inskrivningsdomare. Den föreslagna lagstiftningen belastar i andra avseenden inskrivningsdomaren i avsevärt högre grad. En sak som har nära samband med denna fråga är att det enligt propositionens förslag kommer att krävas en ganska besvärlig och ingående granskning av att underrättelseskyldigheten är fullgjord. Rekommenderade brev skall vara avsända till vederbörandes vanliga adress, och det måste på något sätt dokumenteras att den adress som finns på be visen verkligen är vederbörandes aktuella, vanliga adress. Det är också en avsevärd uppgift, men den förekommer — i likhet med den andra uppgiften — endast i de fall då förköpsrätten har utövats. I propositionen finns också en annan punkt, som vi har närmare behandlat och där vi har kommit till enighet domaren komma att åläggas ytterligare mycket besvärande uppgifter. Jag syftar då på prövningen av arealuppgifter för att avgränsa de fall, som faller utanför förköpslagens tillämpning på grund av att fastigheten har en viss mindre areal och ett visst lägre taxeringsvärde. I propositionen föreskrevs att uppgiften skulle gälla fastighetens hela areal, inklusive vattenområde. Nu har emellertid inskrivningsdomaren genom de för honom tillgängliga handlingarna ingen. möjlighet att konstatera vilken areal fastigheten har, i varje fall inte om däri skall inräknas också vattenområde. Han vet inte heller vilka fastigheter som över huvud taget omfattar också ett vattenområde. Vi har i utskottet försökt lösa denna fråga efter en praktisk linje. Helst skulle man kanske ha sett att vattenområdet ställts utanför. Men om man söker en schablonlösning och säger att den arealuppgift som finns i vederbörande fastighetseller jordregister får godtas till dess att någonting annat visats, har man i varje fall tillgodosett de praktiska synpunkterna. Härigenom har man i ett mycket stort antal ärenden påtagligt minskat inskrivningsdomarens arbetsbörda.

Herr talman! Jag delar justitieministerns tillfredsställelse över att vi nu under ganska stor enighet i kammaren går att besluta om detta viktiga lagstiftningsförslag. Det är värdefullt att kommunerna får denna nya möjlighet att skaffa sig mark. Skillnaden mellan denna debatt och debatten i valrörelsen i dessa frågor är ju mycket betydande. Om man skall tolka herr Klings anförande så, som jag förmodar att det är avsett att tolkas, antydde han att det skulle vara olämpligt att här i riksdagen erinra om vad som har skett i en valrörelse. Herr Alexanderson började sitt anförande med att tala om dessa saker, och herr Ahlmark har tagit upp dem. Jag kan förstå att man på socialdemokratiskt håll ser med viss olust på en del uttalanden från partiet under valrörelsen. Statsministern försökte till exempel att misstänkliggöra ett uttalande jag hade gjort i detta sammanhang. Men jag kan icke dela uppfattningen, att det skulle vara fel att här ta upp vad man säger i valrörelsen. Det är ju det vi redovisar inför svenska folket i den politiska debatten, som här till slut skall resultera i beslut om lagar och reformer. På den punkten har jag alltså en helt annan mening än justitieministern. Det vi diskuterar inför folket skall vi också kunna diskutera här. Ändrar man sig och tar hänsyn till olika meningsriktningar är det mycket bra, och jag har ingen anklagelse på den punkten. Men jag kan inte anse att det skulle vara felaktigt att påminna om att ändringar har skett.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än herr Dahlén beträffande frågan om det lämpliga eller olämpliga i att man i riksdagen diskuterar vad som har sagts under valdebatten. Däremot anser jag det vara synnerligen olämpligt att göra det på det sätt som herr Ahlmark gjorde i dag.
Herr talman! Vad jag gjort i mina föregående inlägg var att hänvisa till vad socialdemokraterna sade gentemot mittenpartierna i valrörelsen. Jag citerade bl.a. vad herr Klings kollega i regeringen, herr Lundkvist, sade: »Varför vill ni genom er försiktighet när det gäller förköpsrätten ge tomtjobbaren chansen före kommunen?» Tar herr Kling avstånd från den formuleringen i dag?
Herr talman! Jag har naturligtvis inget personligt ansvar för vad mina kolleger säger, men jag har heller ingen anledning att ta avstånd från vad de har sagt!

Herr talman!

I propositionen föreslås en ändring i lydelsen av 3 § lagen om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete. Ändringen innebär att tillstånd skall meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden. Vi reservanter anser i likhet med motionärerna att det inte finns några skäl som talar för en centralisering av besluten i dessa ärenden. Vi kan inte inse det riktiga i att Kungl. Maj:t skall tilllämpa lagstiftningen. Tillämpningsföreskrifter kan ju alltid utfärdas, men det bör ankomma på ett statens verk att vara tillståndsgivare. Jag tror att länsarbetsnämnderna liksom också arbetsmarknadsstyrelsen har bättre kännedom om de lokala förhållandena och de föreliggande behoven inom detta område än vad man kan tänkas ha inom kanslihuset. Jag yrkar, herr talman, i denna del bifall till reservationen. Jag har också varit med om att avge en blank reservation. Det är närmast med anledning av Svenska kommunförbundets remissyttrande över centerpartimotionen 1:362 som man hade önskat en mera positiv skrivning från utskottets sida. Efter 1965 års riksdags beslut, då allt bostadsbyggande skulle ingå i kvoteringen utom fritidsbebyggelse avseende hus med en bostadsyta om högst 80 kvadratmeter, kan utan överdrift påstås att byggnadsverksamheten i många landskommuner ligger praktiskt taget nere. Inom kommunförbundets länsavdelningar känner vi väl också till de många bekymmer som detta förhållande medför, och vi får ständiga påminnelser om detta. Särskilt är det åldringsbostäder na av olika slag och personalbostäder i anslutning till dessa som genom kvoteringen har kommit i efterhand. Det är angeläget med en snar lättnad för denna kategori av bostäder. Det hade ju varit tackknämligt, om utskottet med anledning av <remissyttrandet från Svenska kommunförbundet något kraftigare understrukit behovet av att en snar ändring kommit till stånd och därmed gjort det kanske lättare för kommande framstötar till förmån för denna kategori av byggnation. Jag har bara med detta velat ge uttryck åt en förhoppning om att det snart sker en ändring i detta hänseende. Herr talman! Jag har i denna del intet yrkande.

Herr talman! Jag har begärt ordet i anledning av den motion, som herr Ebbe Ohlsson nu senast i sitt anförande berörde — jag står nämligen bakom densamma. Motionen väcktes i början av detta år, och jag är kanske något förvånad över att den med hänsyn till vad den gäller icke upptogs till prövning den gången då bostadspolitiken behandlades i riksdagen i våras. Nu har den emellertid av en anledning som jag har svårt att förstå blivit sammankopplad med frågan om förlängningen av lagen om tillståndstvång för andra icke prioriterade byggnadsarbeten. Vi har således att behandla motionen här nu. Jag har skrivit motionen utifrån de förutsättningar som råder, vilka jag tycker är horribla. Drastiskt uttryckt skulle man kunna säga, att förutsättningen för att få bygga ett hus utanför vad som är reglerat är att man icke bor i det året om. Om jag vill bygga ett hus av samma typ, form och storlek med verklig avsikt att bo i det dvs. oftast i det fall då jag inte har någon annan bostad — då kan jag inte göra det. Detta är ganska horribelt. Nu har emellertid denna motion — änskönt den inte givit något direkt resultat — fått en behandling som kanske kan tolkas åtminstone något positivt. Det har tydligen sedan denna motion väcktes tillsatts en utredning på Kungl. Maj:ts förslag. Jag citerar några rader ur - utskottsutlåtandet: »Som ovan nämnts har vidare Kungl. Maj:t tagit initiativ för att få till stånd en långsiktig lösning av hithörande problem. Det skall härvid även övervägas om åtgärder alltjämt behövs för att påverka igångsättningen av enskilda byggnadsprojekt. Frågan om i vilken utsträckning igångsättningstillstånd bör krävas för uppförande av egnahem kan härvid väntas bli belyst.» Det var sannerligen någonting av en ny musik från det hållet, ty vi har under de senaste åren bara bevittnat hur det har blivit än mer restriktivt då det gällt möjligheterna att bygga egna hem. Jag vill belysa denna fråga från två utgångspunkter, dels den faktiska möjlighet som här finns att på ett vettigt, billigt och enkelt sätt i vissa lägen lösa bostadsproblemet, dels det faktum att om de nuvarande förhållandena består lär det bli fullständigt omöjligt att hålla reda på bebyggelseutvecklingen i kommunerna. Det är alldeles givet att 80 kvadratmeter bostadsyta för många är fullt tillräckligt. Det är också möjligt att utöka den ytan genom tillbyggnad utan någon egentlig fördyring på grund av etappbyggandet; man kan nämligen ta med det i den ursprungliga planeringen. Inte minst med anknytning till vad kommunförbundet har anfört beträffande svårigheterna att ordna bostäder för äldre människor, som inte har behov av så stor bostad, är detta värt att beakta. Speciellt på landsbygden, där man får mycket litet med av kvoteringen kan dylik byggnation vara av stort värde. Den andra saken, som jag också vill beröra, gäller möjligheterna att — om nuvarande tillstånd fortgår — hålla reda på bebyggelseutvecklingen. Jag är själv från en kommun med en starkt expanderande sommarbebyggelse. Vi har avgränsade planer för den permanenta bebyggelsen och även i stort sett avgränsade planer för sommarbebyggelsen. Det har varit praktiskt vettigt att ha sådan avgränsning, även om det inte går att hålla den helt. Som förhållandena är för närvarande är det möjligt att bygga en 80 kvadratmeters lägenhet nere vid stranden. Man gör det också och kommer att göra det i ännu större utsträckning, ty det är den enda möjligheten som för många står till buds. Däremot är det omöjligt att få bygga den i de områden, där kommunen vill ha bebyggelseutveckling. Om det tillståndet får fortsätta, kommer det att leda till fullständigt horribla förhållanden. Man kommer i dessa avlägsna delar av kommunen, där det tidigare inte förekommit någon nämnvärd bebyggelse, att få ordna både skolskjutsar och annan samhällsservice, vilket givetvis måste bli mycket dyrt. Allt detta är ju inte på något sätt samhällsekonomiskt motiverat. Det blir inte billigare på detta sätt, men det tvingas fram av den oformligheten att man fritt får bygga fritidshus men inte får bygga permanentbostäder. Herr talman! Med den behandling som motionen fått har jag självfallet inget yrkande att ställa i kammaren.

Herr talman! Den reservation som herr Ebbe Ohlsson yrkade bifall till avser, såsom framgick av hans anförande, bara en detalj i föreliggande propositionsförslag, nämligen frågan om vem som skall bevilja igångsättningstillstånd. Enligt nu gällande lag är det i första hand arbetsmarknadsstyrelsen och i andra hand, efter dess bemyndigande, länsarbetsnämnden. I propositionen har nu föreslagits att Kungl. Maj:t ock så skall ha möjlighet att själv förbehålla sig beslutanderätten. Den skulle sedan kunna delegeras till underlydande myndigheter. Jag kan i och för sig instämma i herr Ohlssons synpunkter att en centralisering av sådana här frågor till Kungl. Maj:t inte är önskvärd. Å andra sidan kan man väl inte heller säga annat än att det kan förekomma lägen, där det är motiverat att Kungl. Maj:t litet hårdare håller i dessa frågor och har dem helt under kontroll. Jag vill erinra om vad som förekom i våras, när vi diskuterade den nya investeringsavgiften. Då förklarade vederbörande departementschef i propositionen, att man inte riktigt behärskade de igångsättningstillstånd, som lämnades av länsarbetsnämnderna, utan att man måste ha en extra hållhake för att bromsa en del byggen, för vilka igångsättningstillstånd hade beviljats. Därför ville man införa en extra ekonomisk pålaga, som skulle kunna dispenseras genom beslut av Kungl. Maj:t. Därigenom förde man i viss mån upp det faktiska avgörandet till den högre nivån.

Ur denna synpunkt har vi ansett oss inte böra gå emot den nu föreslagna ändringen. Vi förutsätter dock att delegationsbeslut meddelas i den mån det är möjligt och lämpligt. Jag vill därför yrka bifall till utskottets utlåtande, som innebär accepterande av propositionen i dess helhet. Jag kanske också bör säga några ord om de frågor, som herr Kristiansson närmare har berört och som avser yrkanden i en motion, som väcktes redan under den allmänna motionstiden. Herr Kristiansson uttalade sin förvåning över att motionen behandlas i detta sammanhang. Det yrkande som ställs i motionen avser dock tillämpningen av just den lag, i vilken vi nu har att ta ståndpunkt till ett ändringsförslag. Det är väl ganska naturligt att motionen hör hemma i detta sammanhang och inte i den allmänna bostadspolitiken. Motionen vänder sig mot vissa bestämmelser i tillämpningskungörelsen. Det gäller avvägningar, som aldrig mera i detalj varit underställda riksdagens prövning utan som det enligt lagen ligger i Kungl. Maj:ts hand att avgöra. Det gäller alltså, för vilka slag av byggnadsarbeten det skall krävas igångsättningstillstånd. Det är väl klart, att sådana konsekvenser, som herr Kristiansson här nämnde, kan vara olyckliga. Vi har dock kanske inte anledning att här gå in i detaljer. Problemet gäller mera en fråga om tillämpning av gällande bestämme?- ser än av sådana generella anvisningar, som vi i riksdagen anlägger på dessa frågor. Därtill kommer, som nämnts i utskottsutlåtandet, att frågan kommer att bli närmare belyst av en utredning. Eventuellt blir då åtgärder vidtagna.

Herr talman! I de motioner vi här har att behandla begärs en förutsättningslös och allsidig utredning rörande utbyggd företagsdemokrati, såväl inom den privata sektorn som inom den of fentliga. Utskottet har yrkat avslag på motionerna med motiveringen att man på det berörda området har kommit ganska långt genom överenskommelser. Utskottet anser att man bör fortsätta på den vägen och föreslår således ingen åtgärd. Centerns ledamöter har till utlåtandet fogat en reservation. Vi reservanter instämmer i att det har hänt åtskilligt på det här området. Vi vill också betyga att vad som skett har varit till gagn och sannolikt i stor utsträckning varit avgörande för den relativt goda anda och det samförstånd som råder mellan arbetsmarknadens parter i vårt land. Vi har emellertid ansett att det går att komma längre, varför vi hemställt att den föreslagna utredningen skall komma till stånd. Det är ingen tvekan om att detta är en mycket väsentlig fråga. Naturligtvis kan det sägas att det går att bygga ut företagsdemokratin utan någon utredning. Är arbetsmarknadens parter överens, så sker en utbyggnad efter hand, kan det tyckas. Emellertid framgår det också av utskottsutlåtandet att det finns områden där företagsdemokratin inte kommit i funktion eller fungerar dåligt. Således saknas det inte heller enligt utskottets mening anledning till att dessa saker undersöks. Jag vågar påstå att även om motionerna avslås här i dag så är detta en av de stora frågor som kommer igen. Det är nog ingen överdrift att säga att den kommer att bli 1970-talets stora fråga, inte minst med hänsyn till den omstrukturering av näringslivet som sker i vårt land.

Man skulle kunna ge åtskilliga exempel därpå. Jag tror därför att de spörsmål som tagits upp i motionerna kommer att aktualiseras i så hög grad att en utredning är fullt befogad. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Det utskottsutlåtande vi nu resonerar om är ju föranlett av en motion som avgivits i bägge kamrarna. Både herr Kristiansson och herr Nyman har understrukit att motionärerna ser mycket positivt på den utveckling som ägt rum när det gäller företagsdemokratin i vårt land. I motionen utvecklas närmare alla de åtgärder som vidtagits, och man uttalar sin tillfredsställelse med detta. Men så utmynnar motionen i att man tycker att en statlig utredning behöver företagas i varje fall på vissa punkter. Jag skall kanske litet närmare granska de olika punkter som tagits upp i motionen. Man säger bl.a. att man inte har riktigt klart för sig hur nämndarbetet skall gå till väga i koncerner, alltså i företag med arbetsplatser på många orter. Men det framgår ganska klart av nämndavtalet § 2 och 8 3 hur man skall arbeta i sådana fall. Praxis har utvecklats på ett mycket föredömligt sätt, kan jag säga, även om det inte finns detaljerade föreskrifter i avtalet. Koncernföretag har ju i de flesta fall företagsnämnder vid varje arbetsplats. Dessutom samlar man representanter för de olika företagsnämnderna en eller flera gånger om året för att göra en genomgång av hela koncernföretagets ställning. I avtalet fastslås bl.a. att detta framför allt bör ske när det gäller den ekonomiska redovisningen. Jag kan här nämna några företag som håller på att ytterligare utveckla samarbetet: ASEA, Facit, Nordarmatur och Electrolux. Vidare tar man i motionen upp frågan om de utländska företagen som etablerat sig på den svenska marknaden. Jag vill säga att det inte är något problem — för alla dessa utländska företag gäller precis samma regler som för den övriga arbetsmarknaden, även vad beträffar företagsnämnderna. Motionärerna framhåller också att det kan finnas vissa problem i de stora företagen; man anser att dessa problem inte förekommer i mindre företag. Jag vill säga att det är felaktigt — företagsnämnderna verkar mycket bättre i de större företagen. Det kan finnas vissa problem i de små företagen — detta är vi medvetna om — och det förhållandet har olika orsaker. Men företagsdemokratin är ju inte bara det som sammanhänger med avtalet om företagsnämnder. Vid sidan därav har utvecklats en rad samarbetsavtal mellan arbetsmarknadens parter — om arbetsstudier, arbetsvärdering, 1okala regler för säkerhetstjänsten och mycket annat. Det är ju allt detta vi innefattar i företagsdemokratin. Detta sägs också i det företagsnämndsavtal som gäller från den 1 januari i år. Ett särskilt utvecklingsråd för samarbets frågor inom företagen har blivit tillsatt. Arbetsmarknadens parter har alltså själva observerat att man behöver ett bättre samarbete och forskning beträffande samarbetsfrågorna inom företaget; detta har man också bestämt sig för och skrivit in i avtalet. Reservanterna har tydligen funnit motionärernas motiveringar alltför magra. Man har nämligen i reservationen, liksom även de som svarar för det särskilda yttrandet gjort, tagit upp en annan sak, som inte är nämnd i motionen, nämligen frågan om ett system för fördelning av vinsten. Det kan naturligtvis låta mycket bestickande att de anställda skulle få möjligheter att vara med och dela den eventuella vinsten i ett företag, men jag tror inte att vi från fackföreningsrörelsens sida är intresserade av en sådan utveckling; när det gäller att tillvarataga de anställdas ekonomiska intressen har vi andra instrument, som bör utbyggas och användas. Jag vill inte här lägga ord i utskottets mun, eftersom vi inte har haft tillfälle att diskutera denna detalj. Min personliga uppfattning är emellertid den, och jag tror att jag därvidlag i varje fall har mina socialdemokratiska kolleger i utskottet på min sida, att man bör minska intressegrupperna i ett företag till producenter — och med producenter menar jag givetvis alla anställda — och till konsumenter. Därmed skulle den tredje gruppen uteslutas, nämligen de som är intresserade av vinsten. Detta är min personliga inställning, som jag också tror är riktig, och den har såvitt jag förstår sanktion även hos fackföreningsfolket. Låt mig, herr talman, sluta med att säga att i motionen, som jag tidigare nämnde, det goda samarbetet har utvecklats mycket väl, men sedan tvekar tydligen motionärerna om man verkligen vill ge de anställda ett bättre inflytande. Efter att ha berört det samarbete som nu äger rum säger nämligen motionärerna: »Frågan är om inte ti den nu är mogen att ytterligare utbygga detta samarbete och denna form av medinflytande som följer av aktivt verksamma företagsnämnder. Härvid uppkommer frågan huruvida de anställda bör beredas ett mera reellt inflytande på företagens ledning, dvs. frågan om en ytterligare utbyggd företagsdemokrati.» Jag tycker att motionärerna här tvekar litet grand om det verkligen skall vara ett större inflytande från de anställdas sida. Hos socialdemokraterna inom allmänna beredningsutskottet råder ingen som helst tveksamhet om att det skall förekomma ett bättre inflytande, men vi anser att detta inflytande skall komma till stånd genom överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter och icke genom inblandning från riksdagens eller statsmyndigheternas sida. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort i min replik. Herr Karlsson har tydligen ägnat sig åt att märka ord i motionen — det var kanske ingenting annat han fick tag i — men därvidlag har han misslyckats, vill jag säga. Det finns ingen som helst tveksamhet från motionärernas sida på denna punkt. I så fall hade väl motionärerna aldrig varit så djärva att de begärt en utredning av problemställningen. Det torde herr Karlsson förstå. Alla definitioner som herr Karlsson gav i fråga om vad som innefattas i begreppet företagsdemokrati tycker jag tyder på att vi här har att göra med ett så pass stort fält och så pass många förhållanden som inte är helt klarlagda, att en utredning ingalunda kan vara obefogad.

Herr talman! Frågan om Vindelälvens utbyggnad har sedan något år tilldragit sig mycket stor uppmärksamhet i den allmänna debatten i vårt land. Vi har där på något sätt fått en klyvning inom nationen. Det är kanske ett felaktigt uttryck i sammanhanget. Men det har i mycket stor omfattning propagerats mot en utbyggnad. Som skäl har man anfört en rad olika omständigheter, som vid det här laget torde vara väl kända för kammarens ledamöter. Den principiella inställningen till de motioner som här föreligger borde, anser vi som här företräder en blank reservation, ha varit att man även i detta fall skulle tillämpa den praxis som riksdagen, såvitt vi vet, regelmässigt tillämpar. När en fråga är föremål för behandling, när ett ärende prövas av domstol och när Kungl. Maj:t har förbehållit sig att agera i målet, brukar riksdagen nöja sig med detta och invänta det förslag som kan komma att avlämnas. Vi har alltså den principiella uppfattningen att eftersom det inte föreligger något direkt förslag om en utbyggnad, borde utskottet vid behandlingen — under åberopande av den praxis som förekommer — ha hemställt att riksdagen i avvaktan på ärendets slutbehandling skulle låta anstå med prövning av ärendet Vindelälvens utbyggnad. Man har i debatten också framfört som ett skäl mot en utbyggnad att det uppstår betydande «skadeverkningar inom detta område i och med att vattenkraften utnyttjas. Vi som råkar bo vid tidigare utbyggda älvar har den uppfattningen — den delas av kommunal män, den delas av befolkningen utefter de berörda älvdalarna — att sedan älvarna har utbyggts har i vart fall på senare tid inte funnits anledning till klagomål. Tvärtom, sakägarna har ansett sig ha fått en rimlig kompensation, bygden har fått en utveckling under utbyggnadstiden. De skadeverkningar som man tidigare befarade är av praktiskt taget noll och intet värde jämfört med de fördelar som föreligger i samband med en utbyggnad. Kommunernas inställning har också varit den att de regleringsmedel som tillförs kommunerna efter en utbyggnad har kunnat användas för att tillgodose mycket angelägna och betydelsefulla kommunala önskemål. Det har gällt vägar och ordnandet av vägbelysning, det har gällt trivselbefrämjande åtgärder på olika områden, och alla har vi tyckt att det varit utomordentligt värdefullt att det har ordnats på detta sätt. I de handlingar som föreligger beträffande en eventuell utbyggnad av Vindelälven har redovisats att dessa kommuner skulle efter en utbyggnad tillföras cirka två miljoner årligen, och det skulle vara en betydande insats för att möjliggöra för människorna där att genomföra alla dessa trivselbefrämjande åtgärder som pengarna kan användas till. Vi har en situation där uppe i norr inom glesbygden som sannerligen inte är tillfredsställande. Vi har kunnat tåla en viss uttunning av befolkningen, men den uttunningen kan inte få gå hur långt som helst. I mycket stor utsträckning har vi förlorat våra ungdomskullar. I dagens situation har vi dock tillräckligt många människor kvar för vilka kommunerna måste försöka ordna det så att de kan stanna och trivas i fortsättningen. Om vi skulle få en ytterligare uttunning — och det är det vi befarar på fullt allvar — skulle vi bland annat inte kunna upprätthålla skolorganisation och mycket annat som är nödvändigt i dagens samhälle. Det är väl den skillnaden att när det gäller glesbygder i Sydoch Mellansve rige har man inte samma stora avstånd i mil räknat som vi har däruppe i norr. Vi kan icke upprätthålla den kommunala servicen, om uttunningen går alltför snabbt i den riktning som påbörjats. När det gäller sysselsättningen är alla medvetna om att läget just nu är besvärligt i vårt land. Det är möjligt att det kan förbättras inom en relativt snar framtid, men vi som bor däruppe är fullt på det klara med att vi fortfarande kommer att ha utomordentliga svårigheter för att sysselsätta vad man nu kallar den friställda arbetskraften. Och man kan inte räkna med att den överåriga arbetskraften efter en omskolning skall kunna resa till Sydeller Mellansverige. För resten, i vilket län och i vilken stad är man beredd att ta emot alla dessa tusentals människor som det är fråga om? Vi vill med andra ord ha en period under vilken vi i lugn och ro kan planera för framtiden. För att vi skall kunna lyckas med det måste vi snabbt, tämligen omedelbart, genomföra sysselsättningsskapande åtgärder, och genom vissa kraftverksutbyggnader kan man skaffa dessa människor arbete.

Befolkningen säger nej, riksdagen kommer kanske att få pröva sådana förslag. Hur kommer riksdagen då att ställa sig? Vi som bor där uppe utefter dessa älvdalar är medvetna om att en utbyggnad är ett ingrepp i den natur som vi har, men samtidigt är vi övertygade om att dessa åtgärder har en mycket stor betydelse för människorna. Nu kommer jag fram till vad som egentligen är det väsentliga i denna debatt. Det är utskottets skrivning beträffande de motioner som föreligger. Vi som står bakom den blanka reservationen tolkar utskottets utlåtande så, att eftersom det nu inte föreligger något förslag om en utbyggnad, är det för dagen icke nödvändigt att riksdagen säger ja eller nej till ett sådant förslag. Det finns faktiskt inte något sådant på riksdagens bord. Då är det alltså uttrycket »för närvarande» som är det väsentliga i sammanhanget. Vi som företräder den blanka reservationen har den uppfattningen, att när sakfrågan är utredd, när vattendomstolen behandlat ärendet, när Kungl. Maj:t har studerat sakfrågan, då bör Kungl. Maj:t ha tillfälle att återkomma till riksdagen om Kungl. Maj:t finner att det är skäl för en utbyggnad. Riksdagen bör då säga ja eller nej. Vi har alltså den uppfattningen att utskottets skrivning innebär att Kungl. Maj:t har möjlighet att pröva frågan på det sätt som jag här försökt redogöra för. När man i den allmänna debatten i tidningspressen efter utskottets ställningstagande kunde läsa: »Riksdagsutskott säger nej till en utbyggnad av Vindelälven», då kan i varje fall inte jag vara med. Jag har tolkat utskottets skrivning så att de fakta som skall föreligga på riksdagens bord, när ett sådant ärende behandlas, inte föreligger i dag. Dessa fakta skall Kungl. Maj:t sammanställa och förelägga riksdagen, och det betyder enligt vår tolkning att riksdagen i dag inte skall säga ja eller nej till frågan om Vindelälvens utbyggnad utan avvakta sakbehandlingen av ärendet. Det skulle vara intressant att höra vad övriga företrädare för utskottet har för mening beträffande min tolkning på den punkten. Låt mig sedan säga att vårt ojämförligt största landskap är Lappland. Jag råkar vara den ende representanten i denna kammare från detta stora landskap, men jag har under de år jag vistats i kammaren hört anföranden som har talat om den folkspillra som samerna är däruppe i Lappland och hävdat, att riksdagen har skyldighet att tillse att denna folkspillra skall kunna leva vidare. Ärade kammarledamöter! Vi har en fast boende befolkning däruppe i dag. Den löper risken att bli något av samma folkspillra som man talar om när det gäller samerna. Någon säger kanske så här: »Herr Sörlin dramatiserar.» Jag gör inte det. Jag försöker att i en kort framställning ge uttryck för vad man känner däruppe. Om sanningen innebär dramatik, är det inte mitt fel — det är sanningen som skall fram i detta sammanhang. Som företrädare för en bygd, som berörs av det beslut riksdagen kommer att fatta med anledning av detta utskottsutlåtande, har jag förhoppningen att den tolkning, som vi reservanter genom vår blanka reservation och genom mig här framför, skall bli den som utskottet har, och då torde det inte behövas någon vidare debatt i denna fråga. Uppstår det däremot diskussion på denna punkt, finns det kanske tillfälle att återkomma. Jag kan nämligen icke acceptera ett riksdagsbeslut med anledning av detta utskottsutlåtande som innebär att Vindelälven icke får utbyggas — jag tolkar icke utskottets skrivning på det sättet, herr talman.

Herr talman! Som herr Sörlin sagt har denna fråga redan diskuterats och är väl inte för någon människa i detta land okänd. Jag skulle därför kanske kunna börja mitt anförande, som så ofta sker, med att säga: »Jag skall fat ta mig kort», men en talpedagog har vid ett tillfälle sagt att den som börjar sitt anförande så har redan talat för länge — och jag skall därför avstå från att göra det. Att det är en mycket stor och omfattande fråga som nu föreligger för riksdagsbehandling är vi överens om, och vi har inom utskottet fått ta del av ett mycket stort och omfattande material. Under utskottets resa i det område det här gäller — det kan sägas att en utskottsresa sällan tilldragit sig så stort intresse från press, radio och TV som denna gjorde mötte vi sörlänningar problemet på ett handgripligt och närgånget sätt. Vi mötte många allvarligt bekymrade människor — en del hade bekymmer för att älven skulle byggas ut och andra för att den icke skulle byggas ut. Alla framförde sina synpunkter på ett övertygande sätt och under djupt och stort allvar.

Det var en gammal fiskare som sade: »Jag kan inte leva på fisket mer sedan vattnet blivit reglerat, därför att bottnen där jag lägger ut mina nät har varit skog förut.

Jag vet inte om han trodde att hela riksdagen var religiös. Det har varit en svår fråga, svår för oss icke norrlänningar, och kanske ännu svårare för dem som representerar landsändarna kring älven i Västerbotten. Jag tror därför man kan påstå att många besvärliga ställningstaganden ligger bakom utskottets enhälliga skrivning, att med hänsyn till det material som för närvarande föreligger någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd. Utskottets fru ordförande är värd ett tack för det sätt på vilket hon med skicklighet och energi lyckats få utskottet fram till ett enigt beslut, en enighet som kan och bör betyda att Vindelälven bevaras som en outbyggd älv med alla värden som ligger däri. Kanske blir det fler båtar uppe i den lilla sjön vid Adolfström som härefter får heta Nancy. Jag anser också att reservanterna är värda vår respekt. Många synpunkter har berörts, inte minst de arbetsmarknadsmässiga. Låt mig bara härom anföra att Sverige är ett rikt land, och till stor del är väl detta Norrlands förtjänst. Vi måste ha råd och möjligheter till en arbetsmarknadsmässig planering på längre sikt än några år på detta område. Vi borde också ha möjligheter att satsa på arbetstillfällen, vars konsekvenser inte blir en förstörd miljö. Det har sagts — och det med all rätt — att detta är en riksangelägenhet. Låt mig till slut få säga: Låt det då också bli en riksangelägenhet att skapa sysselsättningsmöjligheter för folket som bor i dessa trakter. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är väl inte många ärenden under pågående riksdag och inte under många av de föregående heller som har blivit föremål för en så het debatt som denna fråga, utan att den på något sätt är politisk. Här har varit en opinionsbildning i alla former och för alla åsiktsriktningar. Här har varit ett mycket starkt tryck från naturvårdarna, vilket har påtalats, och de har kanske framfört sina åsikter med sådant eftertryck och i en sådan omfattning att de måhända har skjutit över målet. De har till och med gett en viss näring åt talet om naturromantik. Jag skall be att få återkomma till den frågan senare. Under utskottets resa utsattes ledamöterna också för ett starkt tryck i form av uppvaktningar av alla slag från människor som ser sina sysselsättningsmöjligheter hotade av denna frågas slutliga lösning.

Jag sade att man har talat om naturromantik. Jag är inte alls någon fjällräv — det har väl framgått i andra sammanhang — och jag överlämnar hithörande frågor till någon annan talare, som är bättre insatt i dem. Jag kan emellertid inte underlåta att understryka vad herr Eric Gustaf Peterson yttrade, nämligen att vårt land är ett rikt land med naturtillgångar som vi inte bör ha så förskräckligt bråttom att göra oss av med. Jag tror att befolkningen just i den bygd som vi nu talar om förstår mig om jag använder uttrycket baggböleri även på detta område.

Vi har under utskottsarbetet fått ta del av kostnadsuppgifter. Det har till och med från ett håll inkommit kostnadsuppgifter i två omgångar som visar att den klara övervikt för vattenfaliskraftens ekonomi, som man — även jag själv — hade för sig existerade, redan enligt den första uppgiften inte var så klar. Det förelåg en relativt obetydlig merkostnad för andra energiformer. En ny uppgift efter reviderade beräkningar har angivit att kostnadsskillnaderna nu ligger inom felmarginalernas ram. Denna ändring beror inte — och det har utskottet givit uttryck åt i sin skrivning — på några felräkningar, den beror inte på okunnighet hos uppgiftslämnaren. Den beror bara på att vi är mitt uppe i en utveckling när det gäller andra energiformers exploatering, en utveckling som knappar in på avståndet och som vi har all anledning förmoda kommer att ge utslag till förmån för andra energiformer. Vi har dessutom problemet med distributionen av kraft från kraftkällor som ligger långt från de centrala konsumtionsställena. Vi har alltså inte något entydigt besked om att en utbyggnad av Vindelälven är nödvändig ur ekonomisk synpunkt. Jag vill ge ett erkännande åt dem som står bakom den blanka reservationen. De har i samförståndets intresse gått med på ett enhälligt utskottsutlåtande, men de har all anledning att oroa sig för den bygd som de företräder. De har i sin partiställning och med sin hemvist det omedelbara an svaret för lösandet av de problem som här uppstår. De är i sin fulla rätt att handla som de gör. När herr Sörlin har berört tolkningsfrågorna, har jag sagt att jag kan följa honom. Jag skall också utveckla detta litet längre fram. På två punkter har vi under utskottsbehandlingen fått ta del av mycket starka önskemål. Det gäller lokaliseringsfrågorna och skattefrågorna i de berörda kommunerna. Utskottet har tryckt på att Vindelälven är en riksangelägenhet och att konsekvenserna också måste vara en riksangelägenhet. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att samma utskott i fjol behandlade en annan fråga som var en riksangelägenhet. Det var en olycka den gången engångsglaset släpptes löst. Utskottet bestämde alldeles riktigt att man skulle begära en utredning av konsekvenserna, men det föll aldrig någon av utskottsledamöterna in att ta ställning till frågan med utgångspunkt från hur det skall gå med sysselsättningen vid Limmareds glasbruk. Den frågan får man ta ställning till då den kommer, den primära frågan får man ta ställning till för sig. Riksdagen har antagit ett system för lokaliseringspolitiken. Det vore lyckligt om man kunde hålla isär begreppen. När det gäller sysselsättningen får vi hänvisa till de lokaliseringspolitiska åtgärder som vidtas genom den lokaliseringspolitik riksdagen gått in för. Man har också talat om kommunernas ekonomi. Kraftverket skulle tillföra de berörda kommunerna så och så många miljoner kronor om året. Men riksdagen har också tagit ställning till hur de kommunalekonomiska problemen i glesorterna skall lösas. Det blir alltså för dessa kommuner status quo, vare sig de får kraftverket eller inte, om deras kommunalekonomiska problem löses efter de riktlinjer riksdagen har beslutat. Till slut några ord om herr Sörlins tolkning. Jag vill erinra kammarens ledamöter om vad som står i allmänna beredningsutskottets utlåtande. »Utskottet finner med hänsyn till vad sålunda förekommit att många för en bedömning av lämpligheten av Vindelälvens utbyggnad väsentliga faktorer förändrats under loppet av de senaste åren och kan komma att ytterligare förändras inom den närmaste framtiden. Utskottet anser sålunda att med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd.> Utskottet har behandlat denna fråga ingående och med allt aktgivande på det material, som ställts till förfogande. Men tiden går vidare. Situationen kan ändras i båda riktningarna. Den kan ändras när det gäller sysselsättningsfrågorna, när det gäller kostnadsläget på de importerade energikällorna eller genom utvecklingen på atomkraftteknikens område. I dag har utskottet ett material som ger möjlighet att ta ställning. Jag vill dock ge herr Sörlin rätt i att Kungl. Maj:t har en mera imponerande utredningsapparat till sitt förfogande än allmänna beredningsutskottet. Mycket kan framkomma både vid en sådan behandling och i den domstolsgranskning, som nu pågår. Jag kan, herr talman, på grundval av de överväganden och diskussioner som förts i utskottet inte komma till något annat resultat än att yrka bifall till det utlåtande, som jag skrivit under.

Herr talman! Jag skall be att få börja med ett citat: »Starka älvar drar genom ödemarken. De tar sin början i västerns högtidliga fjällrad, var och en i sina mossar och tjärnar, och var och en brytande sin egen vandringsväg ner mot Bottenviken. Och deras bästa färdsällskap är bruset. I fjälloch vaaramar kerna har vattnet utförsbacke nästan jämt. Knappt har de lämnat en fors, så börjar den nästa suga, redan hörs dess brus, och dess vita manar fladdrar. En hölja eller bukt kan där följa emellan, ett och annat blankt sel också, men snart strimmar strömmen igen, kortfallen stöter, och så kommer en lång, bullrande fors som suger tag likt en galning. Och nu ett dånande fall, — och ännu ett skrämmande, ilsket rytande högfall, där vattnet slungar sig tvärbrant ner i en kummelfylld klyfta och virvlar och kokar därnere i en kittel av skum. — — — Den stora älven är som en farled, vilken ömsom röt och brusade i arga forsar, ömsom drog fram i lugna, blanka sel. Från ödemarken kom den, och till ödemarken lockade den. Här låg vägen klar ända in i djupaste ödebygden. En väg som kokade av vida lovprisad lax och sik, bjuden skogsfararen till vägkost.» Dessa ord av den finske författaren och etnografen Samuli Paulaharju kan utgöra en lämplig ingress till det tack som jag gärna vill framföra till allmänna beredningsutskottet för den behandling som motionerna om Vindelälven har fått. Att utskottet har kunnat enas, tolkar jag som att alla har varit besjälade av en vilja att värna Vindelälven i orört skick för framtiden, om det finns möjligheter till detta. Redan uppslutningen kring motionerna med nära nog 50 undertecknare representerande riksdagens alla partier är något speciellt. Tillsammans med herr Ekström i Iggesund i medkammaren har jag stått såsom första namn på dessa allpartimotioner. Vad som har givit mig en alldeles särskild tillfredsställelse utöver den breda uppslutningen kring motionerna har varit det stora och positiva intresse som har visats denna fråga från så många håll, och — det vill jag gärna betona — även just från de bygder där Vindelälven söker sig från fjällen i väster ner mot kusten och Bottenviken. Vindelälven är landets sydligaste outbyggda älv, en älv av särskild karaktär och skönhet. En utbyggnad i dag, som kanske inte skulle behövas i en framtid, skulle spoliera dessa värden. Jag förstår de arbetsmarknadsskäl som har åberopats för en utbyggnad. Jag har den största respekt för strävandena att skapa sysselsättning i glesbygder. Arbetsmarknadsstyrelsen har emellertid givit en redovisning, som måste tolkas på det sättet, att den sysselsättning för bygdens folk som man förväntar sig inte lär bli av någon större omfattning. Till detta måste man även ställa frågan: Vilka möjligheter ger och vilken betydelse har en orörd älv inför framtiden? Det finns också anledning att fråga sig, om dagens bekymmer skall få skymma de långa perspektiven och om vi inte för framtiden skall söka bevara ett stycke orörd natur, en orörd älv i sitt fria, otämjda lopp. Utskottet har i sitt utlåtande gjort en utförlig och intressant redovisning av vad det från olika utgångspunkter betyder för framtiden att Vindelälven och Laisälven inte blir föremål för utbyggnad.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

Herr talman! Utbyggnad av Vindelälven för elkraftproduktion har blivit en stor fråga, som numera inte diskuteras bara av elkraftproducenten och markägarna, vilket har varit sed förr, utan som kommit att engagera många olika intressen i hela landet. Eftersom det föreliggande utskottsutlåtandet kommer att föranleda ett ställningstagande som Kungl. Maj:t och and ra myndigheter sedan har att ta hänsyn till, tror jag det finns anledning säga att det ställningstagandet baseras på många olika faktorer och att bedömningen sker ur rikssynpunkt, ur hela det svenska samhällets synpunkt. För utskottsledamöterna har det varit av mycket stort intresse och mycket värdefullt att få ta del av de många meningsyttringar som kommit utskottet till del under den omfattande utskottsbehandlingen. Motiven för anläggande av kraftverk och dammar och för regleringsföretag har i ett tidigare skede varit oomtvistliga. Det ständigt ökade behovet av elkraft och elströmmens betydelse för vårt näringslivs utveckling har gjort att ingreppen i naturen samt skadeverkningarna på bebyggelse och näringsfång bedömts vara av underordnad betydelse. Men tiderna förändras. Behovet av ytterligare tillskott av elkraft kan nu och under överblickbar framtid tillgodoses i andra former än genom vattenkraft. Det finns i dag värmekraftverk och i morgon atomkraftverk, och enligt tillgängliga beräkningar kan energitillskotten från dessa produceras till kostnader som inte överstiger kostnaderna för utvinning av vattenkraft. Tidigare har atomkraften bedömts bli avsevärt dyrare, men en förändring har inträtt. Vi kan alltså skönja två kurvor som skär varandra, och det är inte uteslutet att atomkraften inom ganska kort tid blir billigare än vattenkraften.

I den situation som vi alltså är inne i måste vi på nytt fråga oss: Kan det vara riktigt att bygga ut en av de sista orörda älvarna i vårt land med alla de ingrepp och störningar som en utbyggnad innebär? På grund av sin geografiska karaktär anses Vindelälven ha större betydelse än övriga kvarvarande orörda, mera nordliga s.k. skogsälvar, sett utifrån de värderingar som man kan lägga på att för framtiden bevara en älvdal i dess ursprungliga skick. Sätter vi i gång en utbyggnad av Vindelälven, så kan den sedan inte återställas.

En outbyggd Vindelälv måste ur turistsynpunkt anses representera ett stort värde, även internationellt sett. En utbyggnad skulle komma att förändra fisket. Den skulle menligt inverka på beståndet av vissa ädelfiskarter. Detta i sin tur kommer att verka hämmande på ett mycket starkt ökande fritidsintresse, nämligen sportfisket, något som också får betydelse i turistiskt hänseende. Starka motiv för att låta Vindelälven förbli outbyggd har anförts av forskare främst vid Umeå universitet. även för en lekman synes det klart att dessa argument inte kan förbigås vid den avvägning som måste ske. Näringsfång som jordbruk, skogsbruk, yrkesfiske och renskötsel får vidkännas betydande ingrepp i händelse av en utbyggnad. Även om dessa problem haft ännu större betydelse tidigare måste de också i dag tillmätas ganska stor vikt. I sammanhanget kan nämnas, att det är omkring 300 människor som skulle tvingas flytta från sina boplatser på grund av uppdämningar. Sådana omständigheter har tidigare fått vika inför behovet av elkraft, men i dag är läget annorlunda. Det väsentligaste motivet för en ut byggnad av Vindelälven — nästan det enda som här har presenterats — gäl ler behovet av sysselsättning. Det motivet är ytterst betydelsefullt, och jag har den största respekt för de synpunkter som framförts i den frågan. Svårigheterna förstärkes just nu på grund av den svaga konjunkturen, som gör det svårare att ordna kompletterande sysselsättningar i råvaruoch färdigvaruproduktionen. Men om man ser frågan på litet längre sikt, måste vi ändå ha tilltro till de prognoser och långtidsundersökningar som är gjorda. Jag kan erinra om att långtidsutredningen dock spår en mycket stor brist på arbetskraft framöver. Jag kan också hänvisa till att konjunkturinstitutet i alla fall är ganska optimistiskt och räknar med en vändning av konjunkturen inom ganska snar framtid. Jag tror att om man ser problemet i litet längre perspektiv skall det kanske inte bedömas så mörkt som man just nu gör lokalt på de platser där man har arbetslöshet och svårigheter att skaffa arbete. Man bör också komma ihåg att det inte är givet att sysselsättningsökningen i händelse av en utbyggnad skulle helt och hållet komma bygden till godo — det har ju sagts att en mycket stor del av arbetskraften kommer att hämtas från redan pågående utbyggnader på andra platser i Norrland. Samtidigt måste man i detta sammanhang påpeka, att många människor kommer att förlora sin arbetsutkomst i samband med en utbyggnad. Jag vill dock starkt understryka vad utskottet har sagt om att önskvärda och bestående lokaliseringspolitiska åtgärder skall vidtagas. Egentligen borde detta ytterligare ha utvecklats i utskottets skrivning. Om det nu är ett riksintresse att bevara Vindelälven orörd måste vi också vara på det klara med att det blir en riksangelägenhet att medverka till att kompensera älvdalens befolkning för de arbetstillfällen som inte kommer till stånd, liksom för de övriga ekonomiska förmåner som uteblir. I första hand är det angeläget att de vär den, som man vinner med en outbyggd älv, tas till vara och verkligen kommer befolkning och turism till del. Utbyggnad av vägar och turistanläggningar måste mycket snabbt verkställas om älven skall bevaras, Men det bör också vara möjligt att vidtaga lokaliseringsåtgärder av sådan art att bestående arbetstillfällen skapas jämväl inom tillverkningsindustrin. Jag tror att jag i varje fall har centern bakom mig när jag mycket starkt vill understryka angelägenheten av sådana åtgärder. Ett enhälligt utskott har yttrat, såsom här tidigare nämnts, att med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd. Jag tycker att skrivningen är så klar att vi inte behöver diskutera tolkningen av densamma. De som från början avsåg att avge en motiverad reservation har genom sitt ställningstagande i slutskedet ändå bidragit till enigheten. Jag tror också man kan säga att de har berikat utskottets slutliga skrivning. Det är en glädjande utgång, och jag hoppas att det också kan bli en enig uppslutning i riksdagen kring utskottets uttalande.

Herr talman! Jag tror inte att det innerst inne råder några delade meningar inom riksdagen och inte heller bland stora grupper av dem som har varit intresserade av den debatt som förts kring frågan om Vindelälven. Det föreligger dock tydligen olika meningar inom utskottet beträffande innebörden av utskottets inställning när den tar sig uttryck i orden, »att någon utbyggnad av Vindelälven inte för närvarande bör komma till stånd på grund av det material som hittills har framkommit». Reservanterna har underlåtit att motivera sin reservation på grund av att de vill tolka dessa ord så, att det för dagen inte är aktuellt med en utbyggnad. Men om det framkommer ytterligare material som ger stöd för både behovet och lämpligheten av att bygga ut älven skall frågan enligt reservanternas mening kunna prövas på nytt. Andra, bl.a. herr Peterson, hoppas att orden skall tolkas på det sättet att frågan är avgjord för all framtid. Så har också vattenfallsverket tolkat utlåtandet; om det oförändrat godtages av riksdagen, är verket berett att helt dra sig tillbaka. Jag tror också att regeringen tolkar denna fråga på det sättet att om utlåtandet antages oförändrat har också förbehållet att regeringen i sista hand skall få pröva frågan om huruvida en utbyggnad skall komma till stånd eller ej förfallit genom riksdagens ställningstagande; under sådana förhållanden kan regeringen inte gärna blanda sig i frågan. Jag håller med reservanterna om att man kan ha olika meningar beträffande vad som ligger i uttalandet att motionerna skall anses besvarade med vad utskottet har anfört. Av många kan detta tolkas så att beslutet gäller för dagen men inte i framtiden. Det sista stycket i utlåtandet ger dock ett definitivt svar. Tidigare i utlåtandet säger utskottet med början på sid.

13 sägs mera bestämt: » Utskottet anser sålunda att med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd. Med anledning av vad sålunda utretts i ärendet synes motionerna ej påkalla någon särskild åtgärd från riksdagens sida.» . Utskottet slutar sedan med att hemställa att motionerna skall anses besvarade med vad utskottet anfört. Vissa representanter för majoriteten i utskottet förmenar att det i utskottsutlåtandet finns en direkt reservation, som innebär att frågan återigen kan fas upp om något nytt framkommer. Andra utskottsledamöter tycker liksom vattenfallsverket att frågan är definitivt avgjord om riksdagen fattar beslut i enlighet med utskottets hemställan. Jag vill gärna ge utskottet ett erkännande för en utomordentligt god redovisning av allt som har förekommit i frågan. Oavsett om man ivrar för en utbyggnad, ivrar för att bevara naturvärdena i så stor utsträckning som möjligt eller har någon annan uppfattning, måste man konstatera att utskottsutlåtandet innehåller material som gör det möjligt för envar att sätta sig in i ärendet. Jag har särskilt fäst mig vid den utförliga redovisningen av frågans tidigare behandling. Bl.a. publicerades redan år 1954 en förteckning över vissa sjöar och vattendrag, vilka bör skyddas mot exploatering för kraftverksändamål. Denna förteckning överlämnades till Kungl. Maj:t av en kommitté på uppdrag av ett antal frivilliga sammanslutningar. Förteckningen samt en ny reviderad förteckning låg till grund för överläggningar mellan naturvårdsdelegationen och representanter för kraftintressen. Dessa överläggningar ledde till att den 5 oktober 1961 träffades en överenskommelese rörande planeringen av vattenkraftexploateringen i vissa norrländska nederbördsområden. Vindelälven berördes av överenskommelsen, men endast vissa smärre områden vid källsjöarna undantogs från utbyggnad. Överenskommelsen förutsatte för sin giltighet att Kungl. Maj:t icke gjorde någon erinran. Uppgörelsen bifogades proposition nr 126 till 1962 års riksdag om avsättande av området Padjelanta till nationalpark. Departementschefen uttalade sin tillfredsställelse över att överenskommelsen kommit till stånd. Samma uttalande gjordes även av jordbruksutskottet, som tydligen behandlade propositionen, och riksdagen hade ingen erinran. 1965 var frågan uppe till behandling på nytt genom motioner. Den behandlades då av allmänna beredningsutskottet — en redogörelse för den behandlingen återfinns på sidorna 4 och 5 i utlåtandet. Där heter det: »Utskottet ansåg slutligen att det kunde förutsättas att utbyggnadsplaneringen skedde med beaktande av de olika därav berörda intressena. Motionerna avslogs av riksdagen.» Det träffades en överenskommelse år 1966 mellan vattenfallsverket och den nyinrättade naturvårdsnämnden efter överläggningar rörande Vindelälven. Förhandlingarna skedde i februari 1965 och var närmast föranledda av framställningar till naturvårdsnämnden i syfte att bevara älven från exploatering, sedan vattenfallsverket meddelat planer på att inge ansökan till vattendomstolen om tillstånd att bygga Långfors kraftverk i Vindelälven. Överläggningarna avslutades den 2 maj 1966. Resultatet återges i protokollsanteckningar samma dag, undertecknade av vattenfallsverket och naturvårdsnämnden. Av anteckningarna framgår att naturvårdsnämnden icke motsätter sig att 1961 års överenskommelse om planeringen av Vindelälven fullföljes sedan vissa modifikationer vidtagits i det program som låg till grund för överenskommelsen 1961. Ansökan har gjorts till vattendomstolen och beslut har träffats beträffande utbyggnad av Långfors kraftverk. Detta beslut är emellertid överklagat, och såvitt jag vet föreligger ännu inte slutligt besked. Kungl. Maj:t har sedan, med stöd av 4 kap. 13 8 vattenlagen, den 24 februari 1967 beslutat att förbehålla sig tillståndsprövningen av regleringsföretaget i Gauto, vilket får avgörande betydelse för utbyggnaden av hela Vindelälven. Det redovisas också vissa uppgifter om kraftförsörjningen och om vinsten vid en utbyggnad av älven. Det talas om — jag förmodar att man har fått uppgifterna från vattenfallsverket — att det inte kommer att bli någon större skillnad mellan kostnaderna för en utbyggnad av älven och kostnaderna för en utbyggnad av kraftförsörjningen efter andra produktionsmetoder, bl.a. atomkraftverk eller vanligt värmekraftverk. Vi vet att det blir diskussioner även när det gäller att förlägga atomkraftverk till någon viss ort. Ingen vill ha dem, men alla vill gärna ha kraften. Slutligen kommer jag till det som är avgörande för många i Norrland som har ett intresse av att frågan om en utbyggnad inte nu helt avföres från dagordningen. Det gäller dem som är helt beroende av den sysselsättning som en utbyggnad otvivelaktigt kommer att imedföra. Mellan 500 och 700 man kommer att få sysselsättning under tio år framåt, säger vattenfallsverket. Detta är givetvis av stor betydelse för dem som är beroende av att få arbete uppe i Norrland. En del kraftverksutbyggnader är på gång, men de blir efter hand färdiga. Den arbetskraft som har rutin på sådana arbeten har väl en mörk framtid, om man inte kan räkna med att ytterligare arbeten sätts i gång. Visserligen görs det vaga uttalanden om att för den händelse Vindelälven inte kommer att utbyggas, måste väl ändå Sverige, vilket ju som enhet är ett rikt land, sörja för att lokaliseringsåtgärder vidtas, så att man kan bereda sysselsättning åt den arbetskraft som blir utan. Det har sagts att norrlänningarna själva inte kan leva på den vackra naturen eller stänken från vattenfallen, utan de behöver ha något ytterligare. Eftersom det här rör sig om investeringar på bortåt en miljord kronor, är det klart att denna sida av saken har sin betydelse. Vi vet att viljan att lokalisera företagsverksamhet till Norrland finns, och det är möjligt att man också skulle kunna vara beredd att ställa större resurser till förfogande för ändamålet. Men det är inte så lätt att få lämpliga lokaliseringsobjekt i glesbygderna. Därför tror jag att man inte får helt bortse från att de som är beroende av sysselsättning uppe i Norrland inte ser på samma sätt som vi andra möjligen gör på nödvändigheten att behålla Vindelälven fri från kraftverk. Det är tänkbart att de anser hänsynen till sina sysselsättningsmöjligheter väga över — det får man inte klandra dem för. Såvitt jag förstår finns det i dag icke något skäl som kan åberopas för att frågan om utbyggnad eller inte ovillkorligen skall avgöras vid 1967 års riksdag. Det har blivit stor publicitet kring denna fråga, kanske större publicitet än kring andra utbyggnader, ehuru väl varje utbyggnad nästan alltid har varit föremål för delade meningar när det gäller nödvändigheten och lämpligheten. Naturvårdsintressen finns säkert i de flesta fall, och de är många gånger starkt motiverade. Det finns all anledning att utgå ifrån att frågan om Vindelälven kommer tillbaka, om det inträffar någonting som skulle innebära att frågan måste omprövas. Men det finns alltså kvalificerade bedömare som anser att om riksdagen fattar beslut i enlighet med utskottets hemställan så är diskussionen om Vindelälvens utbyggnad definitivt avslutad.

Det är möjligt att vattenfall kan finna lämpliga metoder för att sörja för kraftbehovet utan att ta utbyggnaden i anspråk.

Herr talman! Det är svårt att tolka vad som står här mer än på ett sätt, när det heter att »med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd». »För närvarande föreligger» — det uteslöt jag inte i mitt anförande, herr förste vice talman Strand, som sade att jag hade sagt att frågan skulle vara avgjord för all framtid. Detta är inte alls min mening, utan jag anser — och här är väl nyanserna mellan herr Sörlin och mig mycket små — att det i framtiden kan komma material som gör att vi kan gå med på en utbyggnad, och det kan komma material som gör att vi får se att vi hade rätt när vi i dag beslöt som vi gjorde om vi bifaller utskottets förslag. Jag vill i varje fall klart poängtera att jag inte menar att frågan skall vara avgjord för all framtid, utan jag står bakom detta utskottsutlåtande, som är en sammanskrivning. Först röstade vi i utskottet — det är allmänt bekant genom pressen att 15 röstade mot en utbyggnad och 8 för. Men sedan blev det ett omfattande arbete med en sammanskrivning för att få enighet. Det är givet att om man stått kvar vid det gamla beslutet, så hade väl skrivningen sett ut litet annorlunda. Detta försvårar alltså situationen en del. Jag hoppas 1 alla fall att reservanterna inte kommer att rösta på herr Strands förslag.
Herr talman! Herr Eric Gustaf Peterson sade i sitt första anförande att min tolkning av utskottets utlåtande fick stå för min egen räkning. Jag tolkar utskottets utlåtande så att orden »för närvarande» innebär att Kungl. Maj:t har tillfälle återkomma till riksdagen med formellt förslag i ärendet. För närvarande föreligger inte något sådant förslag.

Men om herr Eric Gustaf Peterson med instämmande av herr Johan Olsson tolkar detta utlåtande så att frågan om Vindelälvens utbyggnad är avsågad i och med att riksdagen bifaller utskottets hemställan, då ber jag herr Peterson och övriga om ursäkt om jag inte kan följa med. Vi har från reservanternas sida i denna fråga alltid hävdat att ärendet skall vara slutbehandlat innan frågan avgöres. Det gör att vi i detta läge, när det gäller frågan om tolkningen, nu är oändligt mycket närmare herr Strands ändringsyrkande i denna fråga än utskottets skrivning. Det gör, herr talman, att i varje fall jag vid en eventuell votering, eftersom herr Strands yrkande sammanfaller med reservanternas synpunkter, kommer att rösta för det yrkandet.